Herr talman! När vi för tio år sedan gick in i 1970-talet gjorde vi det med stor optimism. Bara fem månader tidigare hade den första människan satt sin fot på månen, och tron på teknikens och vetenskapens framtidsmöjligheter kände inga gränser. Vi hade ett bra 1960-tal bakom oss också när det gällde den ekonomiska utvecklingen. Vi hade inte haft någon nämnvärd arbetslöshet, och budgeten var i stort sett balanserad. Någon energikris var det inte tal om, utan i stället såg man kärnkraften som en ny enorm resurs i mänsklighetens tjänst. En stadig och jämn tillväxt hade garanterat inte bara en utbyggd offentlig service utan också utrymme för den enskilde att öka sin konsumtion. Vi hade i ordets bästa bemärkelse en ganska stor valfrihet på den tiden. De förhoppningar som vi sålunda kände inför 1970-talet har, som alla vet, inte kunnat infrias. Alltför stora arbetskraftskostnadsökningar i mitten av decenniet medförde som alla vet minskade andelar på den för vår levnadsstandard så livsviktiga exportmarknaden, och den överbyggnadspolitik som skulle fört oss torrskodda över konjunktursvackan lyckades inte, utan medförde stora svårigheter med lageravveckling när exportutsikterna började bli bättre. Den offentliga sektorn växte under 1970-talet alltför snabbt och tog hela tillväxten i anspråk och enligt beräkningar därutöver 30 miljarder kronor. Den offentliga sektorns andel i bruttonationalprodukten steg under dessa 10 år från 43 till 65 96. Här i Sverige lever vi vidare som om ingenting hänt och som om det vore något av en högre makt bestämt att vi skall ha det bättre än alla andra länders folk. Vår snabba välståndsökning under tidigare decennier baserades till stor del på malmen, skogen och vår billiga energikälla — vattenkraften. Därtill kan man lägga ett stort tekniskt kunnande hos vårt folk. Dessa positiva förutsättningar för att vi skall vara världsbäst finns inte längre. Skogarna och malmen betyder långt mindre nu, vattenkraften vill vi inte bygga ut och vårt tekniska försprång gentemot många andra länder har kraftigt krympt. Likväl kräver vi att ständigt få det bättre med högre löner, längre ledighet och bättre service, som helst inte skall kosta någonting. Många kommuner lever av allt att döma med samma ljusblå optimism och tror att det går att fortsätta som förr; allt kommer nog att ordna sig ändå. Självfallet är det en lovvärd ambition att försöka förbättra servicen för människor, men det borde bli uppenbart att nu måste takten dämpas. Man möts ofta av två skäl för att trots allt fortsätta att bygga och investera. Det ena är att det bara blir dyrare om vi väntar med att bygga och det andra att det eller det projektet står i den kommunala flerårsbudgeten, så det har vi redan lovat invånarna. Det första skälet, att det bara blir dyrare om man väntar med att bygga, håller endast om byggnadskostnaderna ökar snabbare än andra kostnader. Det andra skälet finner jag inte heller gångbart. De förtroendevalda ute i våra primärkommuner och landsting måste vara precis lika rädda om kommuninvånarnas pengar som den enskilde måste vara om den egna familjens ekonomi. Finns det inte pengar i kassan måste man avstå från utgifter som inte är absolut nödvändiga. Den alltför snabba kommunala expansionstakten visar att så inte alltid skett på många håll. Det skall villigt erkännas att regering och riksdag många gånger lagt på primärkommuner och landsting ökade bördor utan att utreda och än mindre anvisa hur dessa reformer skall finansieras av kommunerna. Det kan i det sammanhanget vara värt att påpeka att antalet riksdagsledamöter med kommunala uppdrag drastiskt minskat under 1970-talet. Sålunda har antalet riksdagsledamöter med landstingsuppdrag under decenniet minskat med mer än 50 90. Det får inte betyda att vi för framtiden inte är lika observanta över vad som sker ute i kommuner och landsting. Förhoppningsvis kommer det för framtiden att bli en bättre tingens ordning, eftersom det står inskrivet i regeringsdeklarationen att regeringen avser att noga granska de ekonomiska verkningarna för kommunerna av statliga beslut. Det står också i regeringsförklaringen att ytterligare åtgärder måste prövas för att begränsa den kommunala expansionen, om denna visar tecken att fortsätta i samma snabba takt som hittills trots träffade överenskommelser. Det är mot denna bakgrund man får se regeringens förslag att minska takten i skatteutjämningsbidrag till kommunerna innebärande, som alla vet, att 750 milj.kr. betalas ut 1982 i stället för 1981. En överenskommen expansionstakt om 3 96 ser ut att hamna på mer än 5 Ye och är inte förenlig med de stabiliseringssträvanden som är nödvändiga och som vi alla bekänner oss till. Gärna återhållsamhet men inte hemma hos mig, förefaller många resonera. Enligt min uppfattning är det inte bara fullt motiverat utan också nödvändigt att regeringen nu går från ord till handling enligt regeringsförklaringen. Jag tycker att det är förvånande att denna senareläggning väckt så mycket rabalder med tanke på att de 750 miljonerna utgör mindre än 2 96 av de totala årliga statsbidragen till kommunerna på nära 40 miljarder, som vi hörde budgetministern redovisa före middagsuppehållet. Som jämförelse kan nämnas att dessa bidrag på nära 40 miljarder både överstiger statens totala momsintäkter, som för kommande budgetår beräknas till 37 ,/ miljarder, och den statliga inkomstskatten på omkring 33 miljarder kronor. Att socialdemokraterna går emot förslaget med motiveringen att många kommuner då måste höja skatten förefaller mer vara ett vanligt utslag av önskan att säga nej till alla borgerliga förslag än sakligt motiverat. Kommunministern har satt kyrkan mitt i byn med sitt konstaterande i pressen häromdagen att senareläggningen av de 750 miljonerna ingalunda kan motivera en skattehöjning. De två miljarder som kommunerna haft i överskott 1978 och som är en pluspost i årets budgetar torde borga för det påståendet. Till yttermera visso verkar det som om 1979 års överskott skulle bli ca 1 miljard kronor, som alltså mer än väl kompenserar bortfallet 1981. På samma sätt som regeringen nu föreslår en senareläggning av en del av skatteutjämningsbidragen kan naturligtvis kommunerna också senarelägga planerade men inte absolut nödvändiga investeringar. Vi moderater har under många år varnat för en alltför snabb kommunal expansion. Det är därför enligt min uppfattning fullt motiverat att vi nu ånyo i en motion aktualiserat kravet på att en särskild beredning tillsätts med uppdrag att med utgångspunkt i kommunalekonomiska utredningens arbete framlägga ett förslag till lagstadgat kommunalt skattetak. Det var inte så många år sedan man sade att 25 kr. i kommunalskatt var ett absolut maximum som man kunde lägga på skattebetalarna. Nu tangerar vi och riskerar att snart bryta igenom 30-kronorsvallen. Det kan icke vara acceptabelt. En annan åtgärd som också är ägnad att stämma kommunerna till eftertanke är det moderata förslaget att ute i kommunerna kräva en rådgivande kommunal folkomröstning för det fall man avser att höja kommunalskatten. Blotta vetskapen om att man tvingas underställa folket i valen föreslagen skattehöjning kommer med säkerhet att verka återhållande på alltför expansiva kommunalt förtroendevalda. Det blir, herr talman, nödvändigt att för framtiden på ett helt annat sätt än nu rätta munnen efter matsäcken.

Herr talman! Hans Gustafsson berörde flera avsnitt av budgetpropositionen som gäller den kommunala ekonomin och förslaget om ett års längre genomförandetid för den kommunala skatteutjämningen. Jag vill något kommentera vad han sade. Låt mig först säga att också min utgångspunkt är att den offentliga sektorn — statens, landstingens och kommunernas verksamhet — spelar en väsentlig roll i vår samhällsekonomi och i hela vårt samhällsarbete. Vi har i Sverige och vi kommer också i framtiden att ha en betydande offentlig sektor. Det tror jag står i överensstämmelse med de flesta människors värderingar. Vi kräver av samhället en god social vård och omsorg, god utbildning, goda kommunikationer och mycket annat. Men det är egentligen inte detta som debatten måste handla om, utan det är vilket utrymme vi har i vår samhällsekonomi i dag och åren framöver för olika verksamheter. Vi har en kaka att dela på mellan investeringar och konsumtion, mellan privat, statlig och kommunal konsumtion. Det finns dock vissa begränsningar i den delningsverksamheten som gör att också en del angelägna och viktiga verksamheter måste få vänta och inte kan genomföras i den takt som vi kanske skulle önska. Det är detta som är bakgrunden till de förslag som vi nu har lagt fram. Vi vill inte ytterligare höja skatterna, och vi vill inte ytterligare öka budgetun derskotten. Då måste vi använda oss av olika metoder för att begränsa den snabba tillväxten inom den offentliga sektorn. Vi har alltså kvar vår uppfattning om den offentliga sektorns betydelsefulla roll, men det finns alltså inte större utrymme än vad vi disponerar genom de aktuella förslagen för ytterligare verksamheter under 1980. Hans Gustafsson säger att måhända vore ett lagfäst lånetak för staten bättre än ett kommunalt skattetak. Jovisst, det är en tanke. Men då skulle många av motionerna i det här parlamentet snabbt falla, eftersom de då vore omöjliga att förverkliga. Jag tror inte att det vore till fördel för människors trygghet om vi hade ett sådant lånetak, men det vore kanske till fördel när det gäller politikers uppfinningsförmåga. Jag har instämt och instämmer fortfarande i att det behövs en lång bromssträcka för att anpassa den kommunala tillväxten till de ekonomiska realiteterna. Det är bara det att vi har försökt bromsa i rätt många år, och det är på tiden att inbromsningen börjar verka. Redan sommaren 1977 talade man i den överenskommelse som fanns mellan regeringen och kommunförbunden — och man var överens — om vikten av att mycket restriktivt pröva alla utgifter och se över sina flerårsplaner. Och i den överenskommelse som vi träffade sommaren 1978 sade man detta med ännu större bestämdhet. Man var överens om att det inte var samhällsekonomiskt möjligt att fortsätta med en expansion i så snabb takt som vi då hade. Vi har haft en bromssträcka genom några år, och nu är det på tiden att inbromsningen börjar verka. Problemet är att om den inte nu börjar verka, så kommer vi att möta än värre bekymmer åren framöver. Visst kan man uppskjuta inbromsningen — det kan för ögonblicket vara angenämt. Men problemen blir större och mera svårhanterliga när den snabba, hårdare inbromsningen kan bli nödvändig. Jag tror att farten genom 1980-talet blir behagligare om vi nu tar den jämförelsevis försiktiga inbromsning som budgetförslaget innebär. Jag vill klargöra den här bakgrunden till det aktuella förslaget. Jag ser alltså kommunernas verksamhet som en mycket betydelsefull del av hela vårt samhällsarbete. Med bevarande av den synpunkten måste vi ändå anpassa den kommunala verksamheten till de samhällsekonomiska realiteter vi har att leva med. Gör vi inte det, blir problemen väsentligt större i framtiden. Tar vi chansen nu, så tror jag vi kan hantera problemen de kommande åren, och hantera dem tillsammans — stat, landsting och kommuner. Till sist vill jag betona en sak. Under alla dessa år av debatt om den kommunala ekonomin har jag aldrig sagt att den snabba tillväxten enbart är kommunernas eller kommunalmännens problem. Vi får dela det ansvaret — stat, landsting, kommuner och offentliga myndigheter. I hög grad är det de politiska partiernas stora ambitioner som ligger bakom den stora expansionen. Det är de ambitionerna vi får slå av på ett slag, så att de passar i den kostym som vi har att leva med.

Herr talman! På den senare punkten har vi samma uppfattning. Jag är lika bekymrad som Hans Gustafsson över de många krav som regering och riksdag och statliga myndigheter lägger på landsting och kommuner, utan att vara fullt medvetna om tyngden i dessa krav. Jag vill medverka till att på alla sätt begränsa de krav som man sålunda ställer, ifall vi på några punkter måste ställa krav. Det kan ju finnas politiska motiv för att göra det, men då skall vi klart och entydigt redovisa vad de kraven innebär, vilka följder de får för den kommunala ekonomin och för den kommunala beskattningen. Jag är också överens med Hans Gustafsson om att staten inte bör finansiera sin verksamhet genom lån, i vart fall inte i den betydande omfattning som nu är fallet. Förr eller senare skall lånen betalas. Det är just medvetenheten om detta som är bakgrunden till att vi i det här budgetförslaget har så starkt begränsat den statliga konsumtionstillväxten och att vi måttligt försökt att begränsa den kommunala konsumtionstillväxten. Staten kan nämligen inte ta på sig mer än vad det här budgetförslaget innebär. Hans Gustafsson, som är en klok person, är naturligtvis medveten om att han valt ett mer demagogiskt än sakligt grepp, när han talar om vilken fara det är för den samhällsekonomiska balansen att 25 000 människor får jobb. Ja, det är säkert ingen fara att så sker. Jag utgår från och hoppas att det är till fördel för den samhällsekonomiska balansen att människor får jobb. Men det är ju inte bara detta som debatten om den offentliga ekonomin handlar om. Den kommunala verksamheten är mycket mer mångfasetterad än så. Debatten blir litet för enkel om vi väljer ut de sektorer av den kommunala verksamheten som är mest svårhanterliga i den politiska debatten. Til syvende og sidst kan alla de goda och i och för sig välmotiverade insatserna till slut bli för många. Var och en av dem är oftast vettig och försvarlig, men det hjälper inte — summerar vi dem blir det mer än vi orkar bära. Det problemet möter jag i det statliga budgetarbetet, och samma problem möter landstingsmän och landstingskvinnor och kommunalmän och kommunalkvinnor i sitt arbete. Det gäller i allmänhet rätt vettiga förslag, men de är för många, och då måste man banta också där. Det är inte heller så att den privata konsumtionsökningen i varje läge är att föredra framför den offentliga — självfallet inte! Jag betraktar en offentlig konsumtion som många gånger värdefull och betydelsefull, både för samhällsekonomin i dess helhet och för de enskilda människorna. Men debatten nu och under åren framöver handlar inte i första hand om det, utan om att utrymmet för en privat konsumtionsökning är tämligen begränsat. En stor del av det har vi sagt att pensionärerna skall ta hand om. Det blir alltså en rätt liten del över till den aktiva generationen. Skall den kommunala konsumtionstillväxten fortsätta i samma takt som hittills blir det kanske ingenting över. Då handlar det inte om att gå ut och säga till människorna: Var snäll och avstå en liten bit av er stora kaka för privat konsumtionsökning! Då gäller frågan: Är ni beredda att avstå en bit av den kaka ni redan har för att vi skall kunna fortsätta med en hög kommunal konsumtionsökning? Den debatten tror jag blir väsentligt svårare att föra. Det är därför jag säger att om vi nu börjar försöka anpassa utvecklingen till de ekonomiska realiteterna, så tror jag vi kan hantera 1980-talet. Gör vi inte det, utan försöker springa runt problemet, då blir det svårt åren framöver.

Herr talman! Jag skall kommentera ett par saker i Hans Gustafssons inlägg. Hans Gustafsson säger att de aktuella förslagen skulle leda till kommunala skattehöjningar. Det är nog litet väl tidigt att påstå det. Budgetarbetet har självfallet börjat, men det befinner sig i ett så tidigt skede att man inte kan gå ut och fastställa nivån på 1981 års skatter. Om jag i ett motsvarande skede av det statliga budgetarbetet skulle säga något om det kommande året mot bakgrund av myndigheters och organisationers önskemål om pengar, vore det lätt att påvisa att det skulle behövas ytterligare 10 miljarder i nya skatter, högre moms eller sociala avgifter, eller också skulle det betyda ytterligare 10 miljarder i budgetunderskott. Jag har precis samma sakliga underlag för ett sådant konstaterande som kommunförbunden kan ha i dag. Det skall dock till ett budgetarbete under nära nog ett år innan man kan fastställa skattesatserna för 1981. I varje fall krävs det åtskilliga månader av intensiv behandling av kommande budget. Därefter får vi se vilka effekterna blir. Jag vill påminna om att både regeringen och finansutskottet, när de tog ställning till förslagen om den kommunala ekonomin, sade att det borde vara möjligt med kommunala skattesänkningar. Sedan frågar Hans Gustafsson om inte de kommunala verksamheterna, t.ex. insatserna för sysselsättningen, är tillräckligt värdefulla för medborgarna. Jo, det hoppas och tror jag. Men det är inte det saken gäller. För att uppnå balans i vår samhällsekonomi måste vi också prioritera de värdefulla tingen. Det stora bekymret för oss politiker i dag på både statlig och kommunal nivå är att vi inte kan genomföra ens allt det värdefulla. Skulle vi göra det, skapade vi problem för vår samhällsekonomi i framtiden. för då tog vi på oss för mycket. Vi måste alltså prioritera också inom det värdefulla. Sedan tror jag inte att de problem som finns i den kommunala ekonomin beror på något slags utvecklat lättsinne. Det finns måhända inslag av lättsinne även i den offentliga verksamheten. Det må vara så, bara det inte handlar om pengar.

Herr talman! Jag har egentligen ingen anledning att närmare kommentera Hans Gustafssons anförande. Jag tycker att det framfördes i en sansad ton som det anstår en betrodd oppositionspolitiker. Men det är ändå en liten sak som jag fäste mig vid och har anledning att rikta uppmärksamheten på. Hans Gustafsson säger att han har förståelse för den återhållsamhet som regeringen iakttar på vissa områden. I nästa mening tycker han att 750 milj.kr. är ett försumbart belopp. Det anser jag nog ändå vara att ta i. Jag har varit med i denna kammare i oppositionsställning och slagits mot den socialdemokratiska regeringen om belopp som har rört sig om 20-30 milj.kr., ibland mycket mindre belopp. Det har varit ett kompakt motstånd och omöjligt att få igenom förslagen. Också då har det gällt pengar som skulle gå till kommunerna för att de skulle kunna klara uppgifter som ålagts dem genom beslut i detta hus. Det finns ytterligare en skillnad. Dessa 20-30 milj.kr. skulle kommunerna inte ha fått redan året efter. I detta fall är det ju faktiskt så. De 750 milj.kr. som halva denna debatt från kl. 10.00 i dag har handlat om skall ju inte tas ifrån kommunerna. Det gäller ju bara att dela upp ett belopp på 1,5 miljarder kronor i två utbetalningar under två på varandra följande år. Om man hela tiden har detta klart för sig, framstår kanske frågans proportioner något rimligare än debatten i dag i sin helhet har givit intryck av. Låt mig sedan säga några ord om en del andra saker. Jag kan konstatera att vårt lands framtid såsom industrination i hög grad beror på landets samlade förmåga till förnyelse och anpassning. Att tro att vi kan hävda oss i ett kärvare internationellt läge genom att fortsätta centraliseringspolitiken och rovdriften på naturresurser och naturtillgångar i ännu högre hastighet är strutspolitik. Vår framtid finns inte minst i småföretagsamhetens nydanande utvecklingsarbete samt i en satsning på energisnåla tillverkningsprocesser, på sparande och på inhemska energikällor. Det ger möjlighet för småföretagsamheten att utveckla framtidens produkter och tidigt hävda sig på de nya marknaderna. Naturligtvis måste vi börja här hemma i vårt eget land. Också den påfrestning på ekonomin som det stora bytesbalansunderskottet genom ökande oljenotor för med sig talar härför. Av den anledningen har vi från centern föreslagit riksdagen att fatta beslut om kraftfulla satsningar på inhemska och förnyelsebara energikällor och på sparande. Det är inga nyheter i och för sig. Det har vi hävdat länge. Vi har konkretiserat förslagen, och vi upprepar dem. Vi har i särskild ordning pekat på de möjligheter en storsatsning på exempelvis torv skulle erbjuda och sagt att vi måste vara beredda att medverka till finansiering av de nödvändiga investeringarna i initialskedet. Det energiprogram som centern skisserar innebär att vi här hemma arbetar oss bort från den allt dyrare oljenotan. Men arbetet hjälper inte bara till att klara bytesbalansen. Arbete är i sig en av de viktigaste välfärdsfaktorerna i en människas liv, och det finns ingen sektor som rymmer sådana expansionsmöjligheter i den svenska ekonomin som de alternativa energikällorna. Det är därför kärnkraftsavveckling innebär samhällsutveckling och nya arbetstillfällen. Det är min och centerrörelsens förhoppning att svenska folket under de närmaste två månaderna skall inse detta samband. Om en bråkdel av landets torvtillgångar utnyttjas, kan detta i flera tiotals år ge oss ansenliga mängder ersättning för den elektriska energi som många tror att vi måste förbruka i allt högre takt. Att det blir en ökning är alla överens om, men i fråga om ökningstakten råder det delade meningar. Vi skulle genom en sådan satsning kunna ersätta 1,5 miljoner ton olja, vilket naturligtvis skulle innebära en avsevärd förbättring av vår bytesbalans. Tekniken och kunnandet finns. Försöksverksamheten är genomförd. Det är bara att sätta i gång. De regionalpolitiska problemen kvarstår oförändrade, trots att samhället successivt bygger ut sina insatser för att trygga en regional balans. En satsning på inhemska bränslen för vår energiförsörjning är en satsning som skulle kunna verka i positiv riktning och ha en regionalpolitisk effekt. Men det gäller ändå att följa upp regionalpolitiken så att dess problemorienterade karaktär förstärks. Vi har från vår sida i två principiella avseenden kritiserat den nuvarande regionalpolitiken just från dessa utgångspunkter. För det första har de inomregionala balansproblemen inte beaktats i tillräcklig omfattning. För det andra har regionalpolitiken inte uppmärksammat de stora problem av grundläggande regionalpolitisk karaktär som börjar växa fram också i södra och mellersta Sverige. Jag tänker då inte på de orter som råkar ut för tillfälliga och akuta industriella strukturproblem. Det finns flera områden utanför stödområdet som har särskilt svåra problem av regionalpolitisk karaktär. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt regionalpolitiska betänkande i fjol redovisat befolkningsprognoser fram till 1985, vilka utvisar t.ex. att Blekinge län har den svagaste befolkningsutvecklingen i landet. När enligt dessa prognoser landets befolkning under åren fram till 1985 ökar med drygt 90 000 invånare, minskar Blekinge under samma tid med över 5 000 — ett exempel bland många andra, skulle jag vilja säga, på nödvändigheten av en problemorienterad regionalpolitik. Det finns goda skäl att riksdagen nu försöker justera det regionalpolitiska beslutet, så att regionalpolitiken med ökad kraft når områden med verkliga problem. Jag säger detta därför att jag vet att det är delade meningar inom riksdagspartierna i just den här frågan. Skiljelinjen går inte renodlat mellan opposition å ena sidan och regeringspartier å den andra. Herr talman! Ungdomens situation i vårt svenska samhälle inger stora bekymmer. På inget område är klyftan i jämlikhetsavseende större än mellan unga människor i olika situationer. Jag ser då inte så mycket på materiell standard som på levnadsvillkoren i övrigt. Många klarar på ett alldeles utmärkt sätt den sociala miljö vi erbjuder dem. De går igenom skolan med bra betyg, skaffar sig en yrkesutbildning och ett arbete. Andra åter klarar sig inte alls i skolan, misslyckas med att få arbete och kommer snett från början. Utöver det positiva att debatten om dessa frågor kommit i gång ser jag inga konkreta utvecklingslinjer som omedelbart kan förbättra denna situation. Vi känner inga metoder att i tid få styrsel i tillvaron för dem som det börjar gå snett för. Här måste vi samfällt söka lösningar. Det räcker inte med att bara konstatera att problemen finns — ett oförtrutet arbete på att finna lösningarna måste till. Vi borde söka finna lösningar som gör det möjligt att konkret angripa exempelvis existerande dåliga skolmiljöer — en utmärkt grogrund för många svårigheter. Kommunerna måste få stöd för detta. I första hand gäller det att organisera om och ändra de stora skolor som vi i detta land har på alltför mänga platser, till mindre enheter. Vi kan inte säga att vi inget kan göra åt det som är byggt under den tid då det bedrevs socialdemokratisk skolpolitik. Vi måste helt enkelt på många håll göra någonting i dessa stycken. Men det gäller också att konkret fullfölja den nya läroplanens intentioner om mer praktiskt arbete i skolan. Ett viktigt led i detta är självfallet att den yrkesinriktade delen av gymnasieskolan kan driva sin yrkespraktik på ett meningsfullt och rationellt sätt där de samlade resurserna, både de kommunala och de privata, utnyttjas på bästa sätt. Vi har väckt en motion med förslag som syftar till att underlätta skolans kontakter med näringslivet när det gäller att placera elever i inbyggd utbildning. Larz Johansson kommer senare att mera utveckla våra tankegångar i dessa avseenden. Jag har dock i motionsfloden nu i januari observerat att socialdemokraterna på denna punkt redovisar en annan uppfattning än den vi förfäktar, och debatten kommer av allt att döma att fortsätta. Som föräldrar har vi ett särskilt ansvar för ungdomens situation. Jag har hos en del ungdomar mött attityder som vittnar om stor okunnighet om arbetets verkliga roll och betydelse i en människas liv. Man förknippar inte arbete med ett sätt att försörja sig. Dessa ungdomar blir inte rustade att stå på egna ben, och många av dem kommer inte att klara arbetslivets villkor. Det är viktigt att en sådan tendens motverkas. Och det är mot den bakgrunden också viktigt att introduktionen i arbetslivet blir så bra som möjligt och att den enskilde genast känner arbetet som en välfärdsfaktor i sig. Av den anledningen är det angeläget att en ung arbetssökandes första möte med arbetsmarknaden inte blir ett avvisande. Vi måste få fram jobb som gör det möjligt för samtliga ungdomar att gå över från skola till arbetsliv. Det är enbart i en ekonomi med tillräckligt många arbetstillfällen som detta är möjligt. Det kräver — det vill jag avsluta med — att dagens vuxengeneration emellanåt ger avkall på vissa partsintressen på arbetsmarknaden som alltför ofta gör sig påminda. Det är en uppgift för alla att härvidlag medverka. Vad det ytterst handlar om är solidaritet generationer emellan.

Herr talman! Vad jag sade var att jag tycker att debatten har fått konstiga proportioner, därför att vad det hela handlar om är ju att man från regeringens sida står fast vid det belopp man har kommit överens om med kommunerna. Vad som däremot har inträffat är att hälften av den senare delen, dvs. 750 milj. av de 1,5 miljarderna som skulle betalas ut under 1981, delas på två utbetalningsår. När sedan Hans Gustafsson säger att beloppet är försumbart därför att man flyttar ansvaret från staten till kommunerna, så vill jag bara säga att jag tror de flesta kommunalmän känner det totala ansvaret för ekonomin i landet. Pengarna skall ändå plockas fram någonstans, antingen de kommer via statsbidrag eller de är framtagna direkt ur de kommunala utdebiteringarna. Skillnaden är självfallet den utjämning som sker, och den utjämningen kommer ju också att ske. Det är bara det att betalningen sker i två omgångar, som jag tidigare har påpekat. Jag tror också att kommunalmännen känner det ansvar de har när det gäller att söka rationella metoder för att finansiera sin verksamhet, precis på samma sätt som de åligganden staten har givit sina underlydande organ på olika nivåer.

Herr talman! Det grundläggande för centerpartiet i det här sammanhanget är den fördelningseffekt som skatteutjämningen har. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi i regeringsställning oförtrutet har arbetat på att öka skatteutjämningsbeloppet. När trepartiregeringen tillträdde 1976 var det 3,5 miljarder kronor, och det har nu ökats till dryga 7,5 miljarder. Vi kommer att fortsätta på den vägen, och det blir för vår del inte tal om annat än att kommunerna skall ha de pengar som man kommit överens med dem om att de skall ha.

Herr talman! Den allmänpolitiska debatten är en av de möjligheter ledamöterna har att vädra sina käpphästar. Det brukar i allmänhet ske sedan ”de stora elefanterna har dansat”. Detta sagt med all respekt för de utomordentligt viktiga och grundläggande frågor som partiledarna tagit uppi sina anföranden här i dag, frågor som säkert kommer att uppta mycket av riksdagens tid framöver. För min del heter käpphästen Norrbotten. På senare tid har det faktiskt hänt att detta läns alldeles speciella politiska och — skulle jag vilja påstå — allmänt mänskliga situation föranlett riksdagen att ge utrymme för särskilda Norrbottenstimmar. Detta har dock mestadels skett i samband med frågor eller interpellationer kring konkreta händelser i länet. Därför tar jag mig friheten att tränga undan känslan av att uppträda förmätet, när jag även denna gång vill ägna huvuddelen av mitt anförande i den allmänpolitiska debatten åt Norrbotten. Det är, herr talman, inga nya frågor som jag kommer att ta upp. När jag i en något vanmäktig känsla av att inte ha någonting nytt att komma med sökte mig till historiska källor, slogs jag just av konstaterandet: Så som Norrbotten i dag behandlas, så har det länet alltid behandlats. Jag skall senare försöka återge något av Norrbottens historia. Mitt syfte är inte att sprida känslan av hopplöshet eller uppgivenhet inför något slags oundviklig fortsättning på en inslagen väg. Men jag vill ta fram det historiska för att belysa att det nu är mer än hög tid att ändra färdriktningen. Riksdagens ledamöter måste nu byta tåg och gå över till ett som har framtidens Norrbotten som mål. Vi som lever där uppe vet att det finns ett framtidens Norrbotten. Men för att nå dit måste en del hinder undanröjas. Det största hindret finns i det system vi lever i, det system som har ekonomisk vinning av att Norrbotten fortsättningsvis behandlas så som det behandlats i historien. Att insikten om att det är nödvändigt att undanröja detta hinder finns belyses i skriften Norrbotten berättar, där Tage Hägglund i Svensbyn uttrycker det så här: Det kapitalistiska systemet har ingen punkt om arbetslöshetens avskaffande på sin dagordning. Därför kurar vår framtid — i arbetslöshetens snålblåst. Det kapitalistiska systemet har ingen punkt om ansvar mot folket på sin dagordning. Därför biter sig oron om jobben fast likt en blodsugande igel. Det kapitalistiska systemet har ingen punkt om Norrbottens framtid på sin dagordning. Därför måste vi själva värna om framtiden. Själva värna om jobben. Själva värna om ungdomen. Själva värna om Norrbotten. Därför har Norrbotten en punkt om det kapitalistiska systemets avskaffande passar ej i klimatet. En efter en plockas de bort — Den som skrivit detta, herr talman, finns otvivelaktigt med bland dem som styr tåget mot framtidens Norrbotten. Och han har många med sig, många som utifrån olika uttrycksmöjligheter säger ifrån: Nu räcker det. Nu finner vi oss inte stillatigande i anslagen mot länet och dess framtid längre. Jag har tidigare i anföranden här i kammaren haft anledning att åberopa sådana stämningar. Från länsplanerare till deltagare i en liten bys studiecirkel har det formulerats protester. Ändå har vi dagsfärska exempel på en kolonial syn på Norrbotten, uttalad av företagare och enskilda s.k. experter på hur man skall klara landets ekonomi. Finns det då ingen söder om Piteälven som lyssnar på Norrbotten? Måste det först bli en fråga om så drastiska åtgärder som generalstrejk i länet? För vad är det annat än nya anslag mot Norrbotten och dess framtid när ett realistiskt projekt för industrialisering av Norrbotten — jag tänker på handelsgödseltillverkning — äventyras på grund av att privat kapital tillåts ha fritt spelrum? Vad är det annat än en kolonial syn på Norrbotten och de människor som arbetar där när en professor i nationalekonomi säger att lösningen på arbetslöshetsproblemet i Norrbotten ligger i en permanent lönesänkning på 20 20 jämfört med landet i övrigt? Man frågar sig oroligt: Hur är det beställt med vissa professorer i nationalekonomi? Får de leva så i sin värld av abstrakta ekonomiska modeller att de inte förstår att samhället består av människor av kött och blod, med känslor, rättigheter och förnuft?

Professorn angriper gruvarbetarnas löner — men får en professor i nationalekonomi vara så fullständigt okunnig om vad arbete under jord vill säga? Och skall inte en professor själv kunna se efter i den officiella statistiken, som visar att vi i Norrbotten — trots de genomsnittligt tyngre och hälsovådligare jobben, trots de längre avstånden, trots den sämre samhällsservicen och de genomsnittligt höga kommunalskatterna — ändå tjänar mindre än genomsnittet i landet? Professorns abstrakta och cyniska modellvärld leder honom till ett drömargument för arbetsgivarna: de arbetandes löner skall sänkas så att det automatiskt blir fler jobb. Men han frågar inte vem som då skall köpa den ökade produktionen. Denna drömvärld leder honom till inbillningen att folk skall få det bättre genom att få det sämre. Den leder honom till inbillningen att folk hur som helst skall kunna tvingas att flytta från sina hemorter. Professorns cyniska angrepp på Norrbotten och dess folk frestar mig att svara med samma mynt: Sänk lönerna med 2096 för vissa professorer i nationalekonomi, så kanske de låter direktanställa sig i SAF:s propagandaapparat! Då upphör deras angrepp på de arbetande och Norrbotten såväl att vara statsfinansierade som att vara upplysta av ett s.k. objektivt sakligt skimmer. Herr talman! Det är mötet med sådana handlingar och sådana uttalanden som jag här åberopat som gör att historiska paralleller förefaller helt osökta. Visserligen anses det karske inte så meningsfullt att tala om hur det var en gång för länge sedan. Men otvivelaktigt tillför kunskaper om hur människor sedan länge genom sitt arbete bidragit till att skapa rikedomar i norr ännu en dimension åt de problem som upplevs för dagen. Fynd från samernas offerplatser i Norrbottensfjällen visar att denna landsdel redan på 1000-1100-talet hade rika kontakter med omvärlden. Området var viktigt för den tidens handel. På 1300-talet var det någon söderut som kom på att det i norr fanns en råvara som man kunde tjäna på att ta därifrån. Det var laxen. Då var en ärkebiskop inblandad i exploateringen, och han fick dåtidens statsmakt med sig. Det var alltså vanligt redan då. Så inskrevs det t.ex. i Magnus Erikssons allmänna stadslag 1350 att norrlänningarna ”skola ingenstädes sin marknad med skepp bedriva utom i Stockholm”. Lax, annan fisk, skinnvaror — allt gav vinster, eftersom människorna i norr var mycket produktiva. Och vinsterna gick till sådant som husköp i Stockholm, inte till att trygga livet i norr. Jordbruket spelade också en viktig roll. Därifrån var smöret en särskilt viktig exportvara. Norrland var rikt. Men det kom sämre tider. Tillgångarna på skinn minskade, och fisket gav allt mindre. Nyodlandet upphörde, och befolkningen minskade. Långa tider av krig innebar förödelse även för Norrland. Utarmningen förlamade landsändan. Den blomstring som kunde ses efter krigen vid mitten av 1700-talet gick inte längre än vad herrarna i Stockholm tillät. Eftersom handelstvånget fortfarande gällde måste norrlänningarna föra sina varor till Stockholm. Dessa förhållanden bedöms nu av forskare som en orsak till att området inte fick den ekonomiska motståndskraft som kunde ha balanserat det ffträmmande kapital som senare kom och tog över, närmast på koloniala villkor. Den historiker jag hämtat de här återgivna uppgifterna ifrån heter Lennart Lundmark. Han har bl.a. skrivit boken Koloni i norr. Han har också visat hur handelskapitalister utifrån hade avgörandet när exporten så småningom kom i gång från sågverksindustrin. I malmhanteringen hittar vi från början engelskt kapital, men inflytandet togs med tiden över av svenska finansmän, bland vilka namnet Wallenberg snart återfinns. Hela 1900-talet visar upp bilden av ensidig exploatering, förvriden näringsstruktur och investeringar bara så långt som snabba vinster är säkrade. Dessa snabba, ofullständiga plock ur historien ger ändå konturen av ett mönster: Norrbotten har inte någon gång haft en avgörande kontroll över avkastningen av sina egna råvaror. När det rått s.k. goda tider har råvaruuttaget gett människor arbete och hyggliga möjligheter till försörjning. Men eftersom det aldrig har satsats på någon högre förädling har återkommande perioder av ”sämre tider” haft svåra verkningar. Då har arbetslösheten, fattigdomen, exploateringen grinat brutalt i ansiktet på Norrlands och Norrbottens befolkning. Och då har de alltid stigit fram, exploatörernas ideologer, och skyllt folkets svårigheter på folket, skyllt kapitalismens utplundring och utsvettning av Norrbotten på geografin eller på de arbetande själva. Men i norr tycker vi nu att vårt tålamod är tillräckligt prövat. Vi tiger inte längre. Vi reser kraven om att Sveriges nordligaste del skall leva vidare i kraft av egna rika tillgångar och befolkningens egen kontroll över dem. Och vi vet att svenskarna i övrigt är lika beroende av oss som vi av dem. Vi känner oss inte maktlösa. Vi vet att vi kan påverka vår situation. Vi vet att vi kämpar för något som är värt våra ansträngningar: att inte bara Norrbottens utan hela Sveriges folk skall få bestämma över sin framtid, befriat från storfinansens system och från hänsynslösa folkomflyttningspolitiker.

Herr talman! Den politiska situationen i vårt land präglas av att två jämnstarka block står mot varandra. Det har med korta undantagsperioder — Hagaöverenskommelserna och den ettåriga folkpartiregeringen — gällt hela 1970-talet, och som det nu ser ut kommer denna politiska situation att bestå under första hälften av 1980-talet. Jag har i några tidningsartiklar lagt fram min syn på den här situationen, och jag vill också gärna i kammaren något beröra det här ämnet. Demokratin och parlamentarismen förutsätter att folkviljan förverkligas i parlamentet och att regeringen har stöd av en majoritet i parlamentet. Majoritetens storlek är i och för sig inte avgörande så länge det inte blir en minoritet som styr. Parlamentarismen innebär absolut inte något förbud mot breda majoriteter och samförståndslösningar. Någonting annat har väl egentligen ingen påstått, och det tycks mig milt uttryckt vara att slå in öppna dörrar när man som Lars Tobisson i Dagens Nyheter i slutet av förra året påstod att strävanden från regeringsblockets sida att söka stöd i den andra halvan i riksdagen skulle vara ett uttryck för tankeoreda. Vi har nu en trepartiregering med en rösts övervikt i riksdagen. Det är naturligt att räkna med att denna regering får arbeta under hela mandatperioden. En sådan regerings politik kommer utan tvivel att bli mera framgångsrik, om den kan samla ett bredare stöd i riksdagen än de tre regeringspartiernas riksdagsgrupper utgör. Det ligger därför, som jag ser det, i regeringens och regeringspartiernas intresse att eftersträva breda lösningar i riksdagen. Om man lyckas med det kommer regeringspolitiken att bli mera framgångsrik. Detta förutsätter i sin tur en beredvillighet från alla parters sida i riksdagen att lyssna och ta sakskäl. Det bör inte vara så, att en regeringsproposition eller en socialdemokratisk partimotion skall anses vara höjd över all diskussion och att debatt därmed är överflödig. Det är tvärtom till styrka för riksdagen och för den svenska demokratin, om vi i ökad utsträckning kan få en dialog mellan blocken här i riksdagen. Att en sådan dialog mellan partier med olika utgångspunkter inte är någonting främmande för den politiska demokratin kan lätt vis s. Jag nöjer mig här med en hänvisning till diskussionen av den engelske statsvetaren Ernest Barker i hans bok Government by discussion. Varför är det då i hela vårt lands intresse att i nuvarande läge söka finna breda politiska lösningar? Om man bortser från de rent praktiska skäl som härrör från svårigheterna att klara riksdagsarbetet med bara en rösts övervikt för regeringssidan, vill jag påminna om värdet av beslut som tar hänsyn till önskemål från olika folkgrupper och olika partier. Jag tror alltså att den politiska demokratin tjänar på att man strävar efter att ta hänsyn också till den andra hälften av folkopinionen. En och annan vill kanske påminna om att socialdemokraterna under sin regeringstid inte eftersträvade eller visade någon nämnvärd hänsyn till den politiska oppositionen. Men det var, som jag ser det, i så fall ett dåligt exempel, som vi inte har anledning att följa. Herr talman! Behovet av samlande politiska lösningar sammanhänger också med vårt lands ekonomiska situation. Vi har under större delen av 1970-talet haft balansproblem i vår ekonomi. Vi kunde 1977-1978 genom en konsekvent ekonomisk politik rätta till en del av de här balansproblemen. Underskottet i utrikeshandeln kunde vändas i ett betydande överskott, och svensk exportindustri fick åter vind i seglen. De åtgärder som då vidtogs, huvudsakligen i strid mot den socialdemokratiska oppositionen, var utan tvivel framgångsrika. Nu har utvecklingen på nytt vänt i negativ riktning. Handelsbalansen uppvisar underskott, och det totala underskottet i bytesbalansen kan komma att uppgå till 15 miljarder kronor i år. En förklaring till denna rätt drastiska förändring av bytesbalansen i negativ riktning är självfallet de stigande oljepriserna. Oljeberoendet har nu blivit vårt lands största problem. Mer än två tredjedelar av den totala energiförbrukningen i Sverige måste klaras med importerad olja, och kostnaderna för vårt land uppgår till ungefär 100 milj.kr. per dag. Vi är samtidigt det land i världen som förbrukar mest olja per invånare, och detta faktum är inte ett uttryck för att vi slösar med energi mer än andra länder. Det beror på de kalla väderleksförhållandena och de långa avstånden i vårt land med åtföljande krav på transporter, vilket allt bidrar till att Sverige är i behov av mer energi än många andra jämförbara länder. Det måste därför vara en självklar målsättning att på lång sikt minska vårt beroende av importerad olja och i stället utnyttja inhemska energikällor. Det kan bara ske om man för en del av energianvändningen går över från olja till elektricitet. Oljeberoendets samhällsekonomiska verkningar tar sig inte bara uttryck i ett stigande underskott i våra utrikes affärer. Det minskar också våra möjligheter att öka vår export genom att exportindustrin i sin produktion är så beroende av energi. OECD har nu reviderat ner sin prognos för tillväxten i industriländerna under 1980 till bara 1 20. Det innebär självfallet att Sveriges möjligheter att i sina exportansträngningar få dragkraft från omvärlden ytterligare har minskat samtidigt som de ständigt stigande priserna på importerad olja ökar kraven på exporten just för att den vägen få balans i utrikesaffärerna eller för att i varje fall något rätta till obalansen. Det är mot den här bakgrunden svårt att komma ifrån att svensk ekonomi befinner sig i ett utomordentligt besvärligt läge. Kraven på exportindustrin att genom ytterligare volymökningar av exporten bidra till en förbättrad balans i utrikesaffärerna är således stora. Det är troligen att ställa alltför stora förväntningar på exportframgångar att föreställa sig att vi helt skall kunna komma ur de balansproblem som vi nu upplever enbart genom ytterligare exportansträngningar. Det är därför sannolikt nödvändigt att begränsa både den privata och den offentliga konsumtionen här hemma till dess balansen i våra utrikesaffärer har förbättrats. Självfallet skulle den här balanssituationen ytterligare förvärras om vi snabbavvecklade kärnkraften på det sätt som förordas av linje 3 i folkomröstningen. Den offentliga sektorn uppvisar ett successivt stigande underskott, medan vi har ett överskott på socialförsäkringssektorn. Kommunerna kanske i år går ungefär jämnt ihop. Staten beräknas under 1980 få ett budgetunderskott på drygt 50 miljarder kronor och ett negativt finansiellt sparande på 36 miljarder kronor. Finansutskottet påpekade i våras, med den här bilden framför sig, att budgetpolitiken måste inriktas på både en begränsning av statens utgifter och en ökning av statens inkomster. Jag vill gärna i dag upprepa att som jag ser det och som finansutskottet såg det i våras är det alltså en fråga om att på en gång hålla igen utgifterna och öka inkomsterna. Det är mot den bakgrunden inte möjligt att förespegla människorna att vi kan sänka det totala skattetrycket. Det framlagda budgetförslaget visar ju tvärtom att det egentligen finns behov av inkomstökningar för staten för att begränsa underskottet i statsbudgeten. Slutsatsen härav är att vi alltjämt måste föra en finanspolitik som minskar riskerna för ett bestående stort underskott i statsbudgeten. Herr talman! Den verklighet som möter oss i form av stigande underskott i våra utrikes affärer och ett fortsatt stort oljeberoende under början av 1980-talet är visserligen en dyster verklighet, men som Ola Ullsten framhållit tidigare i dag är det en verklighet som inte får förlama oss politiker. Vi får snarare se den som en utmaning till handling. Och det politiska handlingsmönster det då i första hand gäller är att slå vakt om det välfärdssamhälle som vi gemensamt har skapat. Jag tror att en viktig erfarenhet av de gångna årens svårigheter i svensk ekonomi är att det går att förena en ansvarsfull ekonomisk politik med ett fortsatt socialt reformarbete. Ett sådant socialt reformarbete måste i första hand inrikta sig på gamla och sjuka människor. På det området finns fortfarande mycket att göra. Äldreomsorgen behöver förbättras både kvantitativt och kvalitativt. På sjukvårdsområdet är det kanske i första hand den personliga omsorgen som vi bör ägna ytterligare uppmärksamhet. Folkpartiet har sedan rätt lång tid tillbaka fört fram förslag om rätt till ersättning för vård av äldre anhörig i hemmet. Beslut har också fattats på initiativ av den tidigare socialministern Gabriel Romanus om att tillsätta en utredning med syfte att lägga fram ett konkret förslag om en sådan här ersättning för anhörigvård. Det är viktigt att vi snabbt får fram ett sådant förslag, med tanke på de utomordentiiga insatser som görs av många anhöriga till sjuka äldre personer och de stora krav som man måste ställa på anhöriga i en sådan situation. För vården och omsorgen i det egna hemmet spelar också behovet av bra bostäder en stor roll, bl.a. bostäder som kan anpassas till den mindre rörlighet som många äldre har. Många äldre människor tvingas också söka sjukvård och läggs in på sjukhus. Det är viktigt att se till att kraven på en människovärdig behandling under sjukhustiden upprätthålls. För den som ligger på sjukhus är ofta det drastiska miljöbytet en svår påfrestning. Många gamla människor har aldrig tidigare legat någon längre tid på sjukhus, och de har starkt inrotade vanor. På sjukhuset får de vänja sig vid nya matvanor, nya mattider och nya sovtider, och de får kanske tillbringa hela dygnet tillsammans med andra människor med andra vanor. Det kan i många fall försvåra behandlingen och återanpassningen. Jag tror att vi måste beakta det mer än vad vi f. n. gör i vår sjukvårdspolitik. Jag tror också att det är mycket viktigt att vi i det här sammanhanget tänker på patienternas integritet. Det är vidare, som jag ser det, viktigt att vi organiserar sjukvården så, att man kan ge en meningsfull information till äldre sjuka människor, som kanske känner ångest över sin situation och över den omställning ett sjukhusbesök innebär och som kanske också har svårt att förstå den information som normalt ges av sjukvårdspersonalen. Rätten till information för gamla och sjuka människor bör alltså vara en naturlig del av en mänsklig omvårdnad. Det här är bara några få exempel på vad som behöver göras på äldreomsorgens område, och det illustrerar att sjukvården och äldreomsorgen är områden där samhället behöver ytterligare stärka sina insatser och där vi alltså kommer att behöva resurser från den offentliga sektorn. Också de handikappade har rätt att ställa krav på insatser från samhället. Här kan informationsbehovet oftast bäst tillgodoses genom de handikappades egna organisationer, som för det ändamålet har ett ekonomiskt stöd från staten. Det gäller f. ö. inte bara handikapporganisationerna utan också patientorganisationer av olika slag, som många gånger på ett värdefullt sätt ger kunskaper om sjukdomsförlopp och behandlingsmöjligheter till människor med samma slags sjukdom. Herr talman! Jag har pekat på några områden med angelägna reformbehov, som kommer att kräva insatser i framtiden och som oundvikligen förutsätter en samhällsekonomi i balans.

Herr talman! I dagens debatt har det talats mycket om ekonomi och den ekonomiska kris som vi fortfarande är inne i. En vitsig skribent skrev häromdagen ungefär så här: På onsdag debatterar riksdagen den svenska ekonomin, hur det nu skall gå till, för någon sådan har vi ju inte i det här landet. Det tror jag att man kanske med ännu större rätt kan säga om näringspolitiken, som jag tänkte säga några ord om här. Vad diskuterar vi egentligen? Någon näringspolitik har vi ju inte i det här landet. Vi lever i en högkonjunktur just nu, sägs det. Och vissa branscher håller med om det. Men många industrier inom andra branscher ser bara nedläggningshot och kris, och där skapas tusentals och åter tusentals nya arbetslösa. De många tusen ungdomar som står utan jobb, utan framtidstro och med en känsla av att samhället inte behöver dem har, liksom de många tusen utslagna, svårt att tro på regeringens recept om återhållsamhet, : solidaritet med företagen och allas skyldighet att pruta av på standarden för det gemensamma bästa. Den förra trepartiregeringen satsade enorma belopp på räddningsaktioner för krisföretag. Det blev mest s.k. brandkårsutryckningar, dvs. insatser när företagen befann sig i akut kris och det gällde att handla snabbt. Verksamheten blev därför onödigt kostsam, och åtgärderna ledde sällan till avsett resultat. Pengarna östes ut över både dem som behövde pengar och över dem som inte behövde dem. Regeringens ovilja att planera ledde till en miljardrullning med mycket klent resultat. Nu är samma regering tillbaka, och man frågar sig vad nytt vi kan vänta. Visserligen går industriministern ut och säger att nu skall det inte bli några subventioner och något företagsstöd, men i övrigt är det samma förbrukade program man för fram. Ingen planering och ingen planläggning från regeringens sida. Man skall endast vänta på att ”dynamiken” i det fria kapitalistiska näringslivet skall verka. Det gäller konstigt nog också Statsföretag, där ju regeringen och riksdagen ensamma är aktieägare. Där uttrycker man heller ingen mening — det är direktörerna som skall leda utan aktieägarens inblandning. Resultatet blir att Statsföretag i stället för att vara regeringens näringspolitiska organ blir det mest räddhågade och stillastående av alla företag. Detta kan bäst studeras i Norrland och Norrbotten där de statliga företagen dominerar, och jag tar därför mina exempel i huvudsak därifrån. Efter att under första hälften av 1970-talet ha fått en ökning av antalet anställda i de statliga företagen med 4 000 och en total ökning av antalet jobb i länet med ca 10 000 har Norrbotten sedan regeringsskiftet 1976 upplevt en kraftig nedgång. Antalet personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden är nu uppe i mellan 20 000 och 22 000, och ungdomsarbetslösheten är enorm. Den enda lättnad man upplever — om man nu skall kalla det så — är att ”exporten” söderut av särskilt unga arbetslösa nu kommit i gång, varför siffrorna blir något bättre. Regeringen är tydligen ganska ointresserad av att använda sina egna företag för att skapa nya jobb. Man väntar även här på de fria krafternas insatser. Under tiden skall man lappa över det värsta genom att satsa enorma belopp på beredskapsarbeten — pengar som om de satsats på industriell utbyggnad kunde ge många framtida jobb. Det statsägda NJA har stoppats in i ett halvprivat företag — SSAB — som också omfattar Oxelösunds och Domnarvets järnverk. Man skulle genom sammanslagning av dessa tre stålverk skapa ett effektivt företag, som skulle ge många och trygga jobb. Vad har det blivit? För Luleås del har det betytt en förlust av ca 1000 jobb, och nu hotar SSAB med ytterligare indragningar, som skulle betyda att flera hundra ytterligare jobb försvinner och att utbyggnader som redan beslutats av riksdagen stoppas. Utvecklingen vid företagets två andra stålverk är ungefär densamma. Den ”dynamiska” utvecklingen inom detta storföretag belyses kanske bäst av att när vi för mindre än ett år sedan diskuterade SSAB, importerade man till stållandet Sverige mellan 50 och 55 96 av allt stål vi förbrukar. Sedan nu SSAB har ”utvecklat” stålnäringen importerar vi över 60 90 av allt stål. LKAB, ett annat av de stora statliga företagen i norr, har haft ungefär samma utveckling men tycks nu vara på väg mot en bättre lönsamhet. En stabilisering av bolaget och en förbättring av lönsamheten har skett genom det strukturlån på 1,1 miljard för de tre närmaste åren som riksdagen — mot regeringens vilja — beslöt om i våras. Men LKAB kommer att behöva ytterligare kapital för att kunna stabilisera sin produktion, bygga upp vidareförädling av sina produkter och ge sig in på helt nya verksamhetsområden. Det statliga skogsindustriföretaget ASSI brottas också med svårigheter och låg utvecklingstakt. I fjol fick bolaget 550 milj.kr. som lån och aktieägartillskott för utbyggnad av massaproduktionen vid Karlsborgsbruk. Om någon månad är den utbyggnaden färdig, och bortåt 150 man av driftpersonalen sägs då upp. De behövs inte i den nya större produktionen, eftersom rationaliseringarna är omfattande. Brukets ekonomi försämras också. Men det är inte fel att bygga ut massaproduktionen. Felet ligger i att man inte fullföljer utbyggnaden och förädlar massan vidare. En sådan planläggning att utbyggnaden blir riktig på en gång klarar tydligen inte bolaget — och regeringen tycks vara helt nöjd. I Piteå är ASSI i färd med att lägga ner en lönsam boardfabrik — och därmed göra ytterligare 200 personer arbetslösa i det redan hårt drabbade länet. Bolagets forcering av denna nedläggning, utan att man har någon ersättningsindustri att erbjuda, tycks mest bero på prestige. Har man sagt att fabriken skall läggas ned, så skall den läggas ned, och riksdagen skall inte lägga sig i det. Och regeringen nickar tydligen bifall och är helt nöjd med bristen på planering. Exemplen på Statsföretags bristande utvecklingsvilja kunde mångfaldigas, men det tjänar inte något vettigt syfte. Att regeringen famlar och har bristande vilja att på allvar ta itu med situationen i Norrbotten är helt uppenbart. Från socialdemokratiskt håll lägger vi i vår fram en lång rad förslag till förbättringar och utbyggnader av näringslivet som kan bli av utomordentlig betydelse för Norrbotten. Jag skall här endast ta upp ett av de förslagen till närmare behandling, nämligen förslaget att regeringen skall avkräva Statsföretag en plan över investeringar för de närmaste tre åren. Koncernen kunde då plocka fram förslag på hur man planmässigt kan bygga ut sina företag och skapa nya för att ge sysselsättning åt människorna, utan att man hela tiden behövde snegla på sina aktuella ekonomiska problem. Det finge bli en uppgift för regering och riksdag att skaffa fram nödvändiga investeringsmedel för riktiga framtidssatsningar. Statsföretag måste användas offensivt för att skapa ny industri, nya jobb, sådan som situationen nu är inom vårt näringsliv. SSAB bör snarast lägga fram förslag på investeringar som kan förbättra lönsamheten, öka konkurrensförmågan och skapa nya jobb. Att möta kriser och svårigheter enbart med avskedanden — det kan inte få fortsätta. Men för att en förbättring skall vara möjlig måste samhället få det dominerande ägarinflytandet, så att inte som nu enskilda bruksintressen kan avgöra vad som skall ske. LKAB får då redovisa hur man kan göra gruvorna i Kiruna, Malmberget och Svappavaara moderna och konkurrenskraftiga, hur man skall bryta och förädla sulfidmalmen i Viscaria, hur man skall uppta brytning i Arjeplogsområdet av flera olika legeringsmetaller som finns där. Företaget får också redovisa hur man kan utnyttja malmoch mineralförekomsterna i övre Tornedalen och Jokkmokksområdet, hur man avser att utnyttja apatitförekomsterna i Kiruna och Malmberget för tillverkning av nya produkter, hur man skall skapa livskraftiga småindustrier baserade på Malmfältens gruvor och servicen till dem, osv. ASSI måste tvingas att lägga fram konkreta förslag till vidareförädling av sina produkter, för att skapa jobb i besvärliga bygder. Att låta det hela gå, att blunda för utvecklingsmöjligheterna och låta konkurrenterna ta hand om dessa, det är en fördärvlig politik också för ett statligt företag. En planering och en utveckling skulle bli av utomordentlig betydelse för Norrlandslänen och för hela landet. Men de borgerliga vill tydligen inte vara med om detta. I stället sitter man med händerna i kors och väntar på att dynamiken hos privatkapitalet skall lösa alla problem. Men människorna i de utsatta områdena börjar tröttna på denna erbarmliga politik. De börjar tröttna på arbetslösheten och ungdomsexporten. Så fort minsta lilla investering görs inom basindustrierna, som alla är statliga, får norrlänningar och då särskilt norrbottningar ofta uppleva att det skriks överallt i landet att det gäller subsidier till Norrland och att Norrland är en tärande landsdel. Samma sak sker vid de stora satsningar på beredskapsarbeten som regeringen tvingas till. Detta har nu upprepats så ofta att man börjat tröttna, i synnerhet som påståendet är helt felaktigt. Man vill inte finna sigi dessa beskyllningar utan höjer i stället protestropet: Vi vill inte ha någon socialvård! Vi vill ha rättvisa! Sanningen är ju den att det från Norrbotten varje år förs ut stora rikedomar, som kommer andra landsdelar till godo. Man vill då inte ödmjukt bocka och tacka när någon liten del av dessa rikedomar återkommer i form av investeringskapital. Man pekar t.ex. på att Norrbotten är landets största producent av vattenkraft. Denna vattenkraft förbrukas till största delen utom länet. En av våra ekonomiprofessorer har räknat ut, att nettovinsten enbart på vattenkraften från Luleå älv uppgår till ca 1 miljard kronor per år — en vinst som försvinner ut ur länet och som via Vattenfall och statskassan sedan investeras på annat håll i landet. Mot den bakgrunden kräver man nu att länet och dess invånare får en rättvisare andel av investeringarna. Om länet i så hög grad bidrar till att främja den ekonomiska utvecklingen i landet, så menar man att man också har rätt att kräva arbete och trygghet åt länets innevånare. Den som tar hand om överskottet på t.ex. vattenkraften från Norrbotten äger också de hittills ganska försummade statliga basindustrierna. Därför kräver nu norrbottningarna att en ökande summa varje år skall avsättas för investeringar i länets basindustrier — en summa som måste svara mot en väsentlig del av vattenkraftsöverskottet. De exempel jag här har anfört får räcka för att visa vad resultatet kan bli av regeringens ovilja att planera och ta ansvar samt regeringens oförmåga att utnyttja alla resurser när det gäller att ge människorna arbete och trygghet. Det är nödvändigt att regeringen tar sitt ansvar. Det räcker inte med ineffektivitet och yvigt tal om att näringslivets dynamik skall klara allt. När jag hör industriministern och andra på den borgerliga sidan tala yvigt om dynamiken i näringslivet kan jag inte undgå att tänka på orgeltramparen i den lilla Smålandssocknen som avskedades därför att man hade skaffat en elektrisk orgel till kyrkan. På söndagen efter högmässan avtackades han av prosten, som också sade några vackra ord om hur betydelsefullt det var med elektriciteten och om hur den skulle bidra till att skapa trevnad i kyrkan och ett bättre gudstjänstliv. Vid den passusen hörde man de gamle orgeltram paren litet bistert muttra: Ja, men då behövs det nog litet elektricitet i predikstolen också. Herr industriminister! Det räcker inte med dynamik enbart i näringslivet. Det skulle inte skada med litet dynamik även i

Herr talman! Måhända är det med viss tvekan som jag nu tar upp ett ämne som verkligen har ägnats mycken tid redan i debatten här i dag. Jag skall göra det kortfattat och mot bakgrunden av att jag sitter i Kommunförbundets ledning samt till helt nyligen har varit aktiv kommunalman. Det gäller alltså den kommunala ekonomin och de förslag som har aviserats beträffande den kommunala skatteutjämningen. Propositionen har ju inte kommit ännu. Man har redan sagt, men jag vill upprepa det, att vad det här gäller är en viss senareläggning av en viss del av ökade skatteutjämningsbidrag. Kanske får man inte det intrycket när man hör de socialdemokratiska kritikerna tala. Det är ju i själva verket fråga om förbättringar, som emellertid inte kan ske lika snabbt som man tidigare tänkt sig. Den socialdemokratiska uppläggningen har klara inslag av demonstrationspolitik, illustrerad inte minst av att de bägge oppositionsledarna i kommunförbundens styrelser, herrar Hörlén och Ward, har sagt att de inte tänker resonera om detta med regeringen — en icke särskilt imponerande ståndpunkt. Det avtal som nu gäller mellan kommunförbunden och regeringen avser volymutvecklingen under 1979 och 1980. Den uppgörelsen har brutits av kommuner och landsting med stort eftertryck. Det är i själva verket fråga om en volymutveckling som är nästan dubbelt så stor som den man lovat sikta på. Det är inte första gången som kommunerna inte håller uppgörelser. Vi har tidigare haft tre fyra uppgörelser rörande återhållsamhet med skattehöjningar. Under 1976 och 1977 lovade kommuner och landsting att skattehöjningen inte skulle bli över 1 kr. Den blev 1:56 kr. Det är ett 56-procentigt överskridande av löftet. 1978 utfäste man sig att begränsa skattehöjningarna så mycket som möjligt. Det visade sig vid närmare påseende vara 1:83 kr. — detta trots att man då fick 720 miljoner av staten. 1979 slutligen fick man inemot 1 miljard. Då sade man att man inte skulle höja alls, och så höjde man med 40 öre. Det är, skulle jag vilja säga till Hans Gustafsson, trots att han inte är närvarande, verkligen en ganska lång bromssträcka som kommunerna haft att tillgå, men de har inte lyckats bromsa alls. Tidigare i dag sade herr Palme att nu får kommunalskatterna höjas. Herr Sträng sade att nu tvingas skattehöjningar fram, och herr Hans Gustafsson sade ungefär detsamma. Och detta säger man med åberopande av den uträkning som Kommunförbundet har gjort, utan att observera eller vilja erkänna att det icke är någon uträkning av hur stora skattehöjningarna blir utan en uträkning av vad omläggningen motsvarar i skattebelastning. Det är inte självklart att skatterna måste höjas med de belopp som har angivits, och så kommer inte heller att ske. Den här attityden från socialdemokratiskt håll är helt inordnad i ett slags allmänpolitisk bild; man vill framställa den samlade borgerliga politiken som syftande till övervältring på kommunerna och kommunalskattehöjning. Det är alldeles klart att det inte kommer att få den här utformningen. Man kan resonera om vad som kommer att hända om kommunerna under 1981 inte är utomordentligt återhållsamma med eventuella skattehöjningar och taxehöjningar. Då aktualiseras med säkerhet frågan om en lagstiftning. Den kan få formen av en lagstiftning om kommunalt skattetak. Det finns en motion från moderat håll som kammaren kommer att få ta ställning till senare och som innebär att man nu på allvar skall pröva hur ett sådant kommunalt skattetak skall utformas. De skisser som finns med i kommunalekonomiska utredningen utgör inte tillräckligt underlag. Bakom motionen ligger emellertid en övertygelse att det är värdefullt att ha en lagstiftning till reds. Personligen tror jag dess värre att den kommer att behövas snart. Ett alternativ som är enklare är naturligtvis att lagstifta om kommunalt skattestopp, men det är måhända i radikalaste laget. Avslutningsvis vill jag erinra om att riksdagen med all sannolikhet får anledning att fundera över om inte de reformer som är under framskrivning måste senareläggas, bl.a. med hänsyn till den övervältring på kommunerna som är förenad med ett slutligt antagande. Jag tänker i första hand på socialtjänstlagen. Kostnaderna för bara utbildningsuppgifterna som kommunerna och landstingen — särskilt kommunerna — har att svara för på det området är av storleksordningen 100 milj.kr. Dessutom kommer lagens ikraftträdande även i övrigt att förorsaka betydande kostnadsstegringar. Det kan sägas att den här debatten om kommunerna kontra staten och det kommunala skattetrycket åtminstone har haft det goda med sig att man i denna kammare icke längre kan besluta om nya kostnader utan att samtidigt redovisa vad de kommer att innebära för kommunerna. Jag vill avrunda det här inlägget med att notera att mycket av det som har sagts från socialdemokratiskt håll har karaktären av demonstrationspolitik. Den är också logiskt fullföljd genom att man vägrar att kommå med och förhandla med regeringen nästa vecka.

Herr talman! Eftersom herr Gustafsson vet det men inte säger det vill jag påpeka att förhandlingarna med regeringen även kommer att omfatta annat än en senareläggning av en viss del av kommunalskatteutjämningsbidraget. Jag har redan i Kommunförbundets styrelse uttryckt min förvåning över och kritik mot den demonstrationspolitik som man har ägnat sig åt från socialdemokratiskt håll för att det hela skall passa in i ett slags allmänt skattedebattmönster. Jag har alltså riktat den krtiken mot de bägge oppositionsledarna i de två kommunförbunden. Vad skilda kommunalmän i förvaltningsutskott och i övrigt kan tänkas skriva i olika sammanhang är en annan sak. Jag påstår inte att det är socialdemokratisk oppositionspolitik. Jag har enbart yttrat mig om dessa bägge herrars rubrikjagande. De uttalanden som gjorts av de bägge centerpartistiska ordförandena i de två förbunden får de naturligtvis själva stå för. Jag har inget intryck av att de har ett särskilt starkt stöd i regeringen för dessa uttalanden, och då uttrycker jag mig försiktigt.

Herr talman! Vad herr Gustafsson senast sade har i de kommentarer som redan är lämnade från regeringen också beaktats så till vida att man för de kommuner som kan komma att drabbas särskilt hårt är beredd att se till att särskilda bidrag blir aktuella. Denna fråga skulle kanske förtjäna att diskuteras mer utförligt än inom ramen för korta repliker. En viktig omständighet som man måste beakta men som egentligen inte kan klarläggas till fullo förrän i början av 1981 är problemet med volymutveckling och behov av skattehöjningar, därför att man får ett mindre utjämningsbidrag än man har räknat med. Den tabell med 20 kommuner som enligt räkneexemplet får det största inkomstbortfallet kommer inte med säkerhet att stämma med den tablå som vi får på de kommuner som kan tänkas ha ansett sig tvingade att höja skatten. Men att fortsätta det resonemanget för kanske för långt här. Jag vidhåller min kritik mot de personer som jag här har nämnt. Jag beklagar att socialdemokraterna har försökt utnyttja de båda kommunförbunden såsom ett led i angreppen på regeringen.

Herr talman! Årets finansplan och budgetförslag är sannerligen ingen munter läsning för svenska folket. Det har många talare redan vittnat om i denna debatt. Efter det att vi under valrörelsen fick höra av borgerliga företrädare att man hade klarat krisen och att alla siffror pekade åt rätt håll är regeringen nu i full färd med att åter inpränta det s.k. krismedvetandet hos medborgarna. Man förmanar löntagarna att i nationens intresse visa återhållsamhet och inte kräva för stora löhelyft, trots att löntagarna fått sin standard sänkt med ett par månadslöner under den borgerliga regeringsperioden. Man tar, som har sagts här tidigare, strupgrepp på kommuner och landsting genom att inte fullfölja den av riksdagen för ett år sedan beslutade skatteutjämningen. Nu hotar kommunala skattehöjningar, som i första hand kommer att drabba de lägre inkomsttagarna och ytterligare medverkar till att fördelningspolitiken drivs till nackdel för låginkomsttagarna, vilka redan är hårt drabbade av den borgerliga politiken. Nu hutar man åt kommunerna för att de har expanderat för mycket och inte kunnat hålla sig inom de ramar som regeringen anser vara lämpliga, och man anklagar kommunalmännen för ekonomiskt lättsinne. Herr talman!

Hans Gustafsson har tidigare pekat på att kommunerna nu protesterar, bl.a. kommunerna i Skaraborgs län. Jag fick häromdagen veta att de västsvenska landstingen skall uppvakta regeringen om dessa bekymmer. Men i stället för att använda skattebetalarnas pengar till att resa till Stockholm på en uppvaktning kan man stödja de socialdemokratiska förslag som så småningom kommer att framläggas om skatteutjämning. Då klaras ju detta. Årets finansplan har av flera ekonomer dömts ut såsom alltför glättad i sin beskrivning av det ekonomiska läget. Den är redan passerad av den ekonomiska verkligheten, och den anvisar inga som helst lösningar på landets ekonomiska problem. I stället skall man fortsätta att låna sig fram och därmed övervältra på kommande generationer att betala notan för den ekonomiska politik som de borgerliga regeringarna har bedrivit under de senaste åren. När riksdagen förra hösten behandlade regeringens proposition om den svenska kapitalmarknaden, sades det i propositionen bl.a. att staten skulle ”påtaga sig en rimlig del av utlandsupplåningen”. Dåkan man, herr talman, fråga sig vad som kan anses vara en ”rimlig del” i detta sammanhang. Regeringen hade väl räknat med att företag, kommuner och andra skulle hjälpa till med utlandsupplåningen. Det har emellertid visat sig att dess vägrar att låna på utlandsmarknaden, beroende bl.a. på risken för kursförluster. Man har ju tidigare blivit bränd på detta, inte minst beroende på de devalveringar av kronan som den borgerliga regeringen genomfört i flera omgångar. Statens ”rimliga del” av utlandsupplåningen är alltså f. n. 100 26. Enligt de prognoser som föreligger om utlandsupplåningen för innevarande år skall staten låna 15 miljarder i utlandet, vilket innebär ca 1,5 miljarder i månaden. Vad som är allvarligt i de här sammanhangen är att utlandsupplåningen används för konsumtion och icke till investeringar och byggande för framtiden. När våra barn och barnbarn dras med räntor och amorteringar på dessa lån, är det uppskjutna betalningar som vi skulle ha stått för. Vi har konsumerat, men vi överlämnar till kommande generationer att betala notan. Att låna pengar till sådant som har ett långsiktigt värde har enligt gängse ekonomiska principer ansetts vara försvarbart. men om man lånar för att betala matkassen för varje vecka har man ansetts vara illa ute. Enligt min mening är det detta sistnämnda som de borgerliga regeringarna ägnat sig åt. och detta är allvarligt. Det finns ett program som LO och vårt parti har lagt fram för att sanera ekonomin på 1980-talet. Detta program finns till stora delar återgivet i våra partimotioner. Det är nödvändigt att snarast ta itu med restaureringen av den svenska ekonomin. Herr talman! Den betydande obalansen i vår ekonomi sätter sin prägel även på den regionala utvecklingen. Därför måste utgångspunkten för ett stabiliseringspolitiskt program vara att på bred front angripa de brister i fråga om den regionala balansen som uppstått till följd av de borgerliga regeringarnas politik. Vi måste med kraft återuppta arbetet på att skapa jämlikhet i sysselsättning och inkomster mellan landets olika delar. I mitt eget hemlän Skaraborg har sysselsättningssituationen allvarligt försämrats sedan 1976. Under de senaste åren har arbetslösheten ökat, och tusentals länsbor har på ett mycket brutalt sätt fått känna på lågkonjunkturen och de strukturkriser som har drabbat en stor del av länets industrier. Naturligtvis skall jag inte försöka göra gällande att Skaraborgs län skulle vara värre drabbat än andra delar av landet. Gjorde jag det, skulle jag inte bli trodd. Problemen är givetvis större i exempelvis skogslänen. Detta hindrar å andra sidan inte att utvecklingen i Skaraborgs län inger betydande oro på sikt. Problemen hänger främst samman med att länets industri till stor del är inriktad på att finna avsättning för sina produkter på hemmamarknaden. I en tid med ekonomisk åtstramning och sjunkande reallöner, vilket leder till vikande efterfrågan från bl.a. stora löntagargrupper, får hemmamarknadsindustrin allt svårare att hålla produktionen uppe och därmed trygga sysselsättningen. Eftersom de borgerliga regeringarna har vägrat att stimulera bostadsbyggandet och använda detta som motor i ekonomin, byggs det för litet i landet f. n., trots att det i många kommuner råder brist på bostäder. Det obetydliga byggandet har lett till svårigheter för bl.a. byggnadsämnesindustrin och möbelindustrin. Detta har drabbat Skaraborgs län på ett påtagligt sätt, eftersom dessa industrigrenar utgör en betydande del av länets arbetsmarknad. Vi har i andra sammanhang pekat på de sysselsättningskriser som hotar på flera håll i vårt län. I Karlsborg föreligger risk för att Luxorfabriken läggs ned och att Vanäsverken tvingas halvera sin arbetsstyrka på grund av minskade beställningar. Utsikterna för den närmaste framtiden tyder inte heller på någon förbättring av arbetsmarknadsläget. Tvärtom räknar länsarbetsnämnden med att arbetslösheten kommer att nå nya rekordtal under januari månad 1980. Det finns fortfarande ca 8000 arbetssökande på den skaraborgska arbetsmarknaden. Antalet öppet arbetslösa var i december 1979 hela 3 125 personer, vilket är en ökning med 130 i förhållande till motsvarande tid 1978. Över tusentalet ungdomar är fortfarande utan arbete i länet, och svårigheterna för kvinnor och arbetshandikappade att komma ut på arbetsmarknaden består och tenderar att öka i vissa kommuner. Under rådande förhållanden är det utomordentligt viktigt att länsarbetsnämnden i Skaraborg får en betydande förstärkning av sina resurser för att klara beredskapsprogrammet för första halvåret 1980. Skulle så inte bli fallet kan situationen bli ytterst bekymmersam, särskilt som — enligt länsarbetsnämndens egna uppgifter — ytterligare ca 800 arbetstillfällen är hotade genom uppsägningar och företagsnedläggelser i Skaraborg. Ett mått på sysselsättningsutvecklingen i Skaraborgs län får man genom att ta del av länsstyrelsens underlag för Länsplanering 80. Av detta framgår att antalet sysselsatta under perioden 1970-1975 ökade med närmare 5 500 personer, eller ca 1 100 per år. Under perioden 1976-1983 beräknas denna ökning stanna vid endast ca 700 personer per år. Det kan vidare påpekas att antalet sysselsatta inom industrier i länet, efter en kraftig ökning av industrisysselsättningen i länet mellan 1970 och 1975 med hela 9 90, har minskat med närmare 1500 personer mellan åren 1976 och 1978. Detta är allvarliga problem som på ett mycket påtagligt sätt drabbar Skaraborgs län. Därför har vi i motioner som vi har väckt till detta riksmöte pekat på dessa omständigheter. Jag upprepar att vi inte vill göra gällande att Skaraborgs län skulle ha det värre än andra län, men vi måste ju säga ifrån när vi ser att utvecklingen går därhän att vi snart, om ingen ändring sker, är ett krislän när det gäller sysselsättning. Därför har vi i några punkter sammanställt våra krav, som vi anser att regeringen skall hjälpa oss att uppfylla. Hotet mot Luxorfabriken och Vanäsverken i Karlsborg måste undanröjas. Den av den socialdemokratiska regeringen beslutade utbyggnaden av Civilförsvarsskola Väst i Skövde måste snarast fullföljas. De militära skolenheter som är beslutade att förläggas till länet måste snarast komma till stånd. En statlig högskoleenhet måste inrättas i Skövde i enlighet med 1975 års högskolereform. Tillräckliga ekonomiska resurser måste ställas till de berörda länsorganens förfogande för arbetsmarknadsoch regionalpolitiska insatser. Sker inte detta kan det, herr talman, bli stora problem på arbetsmarknaden i Skaraborg.

Herr talman! En ransonering av oljeprodukter bör förr eller senare införas i vårt land. Inte av det skälet att vi inte kan få olja — tvärtom är tillgången för ögonblicket ganska god — men oljekostnaderna har. antagit sådana proportioner att en ransonering blir nödvändig för att vi skall kunna åstadkomma den balans som nästan alla i dag har talat om. Det är ju en balans som vi speciellt strävar efter. En ransonering av olja skulle först och främst ge en lägre konsumtion. Det skulle också göra att vi hade bättre grepp över hela oljehandeln. Det skulle också medverka till att vi kunde gå över ännu mer till andra energikällor. När oljeräkningarna börjar gå upp mot 30 miljarder kan man inte låta oljan strömma hur som helst, och därför är detta ett av de viktigaste leden i försöken att åstadkomma en balans i vårt land. När man talar om hur vi skall göra för att kunna få balans i utrikeshandeln och budgeten, en bättre bytesbalans och komma ifrån utlandsupplåningen så har nog alla samma önskemål. Det är bara det att man själv helst inte vill känna någonting av sådana åtgärder. Jag skall inte citera Paul Jansson just nu utan en annan Paul, nämligen Jean-Paul Sartre. Han säger att ”'enfer, c'est les Autres”, dvs. ”helvetet, det är de andra”. Det är alltid de andra som skall vidkännas någonting. Men skall vi kunna få balans i svensk ekonomi lär vi nog få vidkännas en hel del uppoffringar allesamman. Och det är det som är så svårt att smälta för olika grupper. Jag tror att svenska folket begriper och kommer att acceptera att det blir vissa åtstramningar. Det är alldeles riktigt, som Paul Jansson sade, att vi har levt över våra tillgångar. Därför bör vår strävan vara att behålla den levnadsstandard vi har nu och inrikta oss på att hjälpa de svaga grupperna i samhället, och det är den linje vi bör följa i fortsättningen för att kunna få balans i vårt lands ekonomi. Frågan om vem som är orsaken till våra svårigheter har som vanligt diskuterats. Socialdemokraterna försöker skyla över och säger att de inte har någon skuld i detta, det var så bra 1976. Ja, men det lär inte gå att tvätta sig fri från den skulden ens med trycksvärtan i riksdagsprotokollet. Redan 1976 hade vårt land lånat mellan 20 och 25 miljarder. Utlandsupplåningen var således påbörjad. Bostadsproduktionen, som Paul Jansson nyss nämnde här, började minska under de sista socialdemokratiska regeringsåren. Det kom inte som en nyhet senare, utan minskningen hade redan då påbörjats. Underbalanseringen av budgeten var avsevärd också under den socialdemokratiska tiden. Det svåra med den underbalanseringen var ju att den skedde under en högkonjunktur + det borde naturligtvis ännu mindre förekomma än när man har en lågkonjunktur i vårt land. Arbetslösheten har varit besvärande. Den var emellertid högst 1972, då den var 2,7 Ze — alltså under socialdemokratisk regering. Tar man område efter område ser man att den regering som satt före 1976 byggde upp de svårigheter vi har nu. Vi fick sedan väldiga kostnadsökningar på de svenska varorna och kunde inte sälja. Till min förvåning kan jag ännu höra att t.ex. Paul Jansson trots detta tydligen inte var anhängare av att vi devalverade den svenska kronan. Hur skulle vi ha kunnat sälja på världsmarknaden om vi inte företagit de båda devalveringarna? Minst lika viktigt var det att vi gick ur ormsamarbetet, där vi måste samarbeta med t.ex. Västtyskland, med dess starka valuta, vilket var alldeles omöjligt för vår del. Det hjälper alltså inte vad man än säger — det socialdemokratiska partiet har ett mycket stort ansvar för den situation som vi kommit i. Jag skall emellertid inte tala mer om det nu. Vi måste naturligtvis försöka komma ur denna situation på något sätt. Det måste göras uppoffringar på olika områden. Vad som måste ske kan inte göras bara på ett fält, som jag nämnde tidigare, utan det blir många som kommer att få stanna på den levnadsstandard de har nu för att vi skall kunna få balans. Då bör man också se till att andra områden inte expanderar. Det har redan talats om att kommuner och landsting får vara återhållsamma. Sveriges Radio och TV säger att de måste höja licenserna. Det tycker jag inte de skall göra — de skall vara återhållsamma och får köra program som de har råd med. Det är alltså en rad områden där vi måste tänka på att vara återhållsamma på alla sätt. Ett ord som jag inte precis gillar och som är ganska tråkigt är ”förstärkning”. Inom nästan alla institutioner — statliga, kommunala, inom landstingen och vad vi än tar — säger man väldigt ofta: Vi måste ha förstärkning, vi måste ha ytterligare en befattningshavare eller vi måste ha ytterligare 5, 10, 50 och 500 befattningshavare. Men skall man göra förstärkningar överallt, då blir ju resultatet att vi får mycket större grupper i administrationen och färre människor i produktionen. A och O för hela vår ekonomi är emellertid att produktionen växer. Vi måste exportera mera, så att vi kan få balans i handelsutbytet. Vi hade det under den första delen av 1979, men under den senare delen försämrades läget mycket starkt, och vi fick tillgripa utlandsupplåning igen. Självfallet kan vi inte fortsätta att låna upp pengar i utlandet. Inte därför att det skulle vara svårigheter att låna, för lyckligtvis har Sverige fortfarande ett så gott anseende att vi får låna pengar, men det blir stora ränteutgifter, och amorteringarna måste göras. Vi kan inte fortsätta på det sättet. Förr eller senare måste vi driva en politik som gör att vi slipper låna utomlands och att vi kan återbetala det vi har lånat. När det gäller de åtgärder som i övrigt kan vidtas i det här läget kan man generellt säga att det kommer att bli fråga om uppoffringar inom alla områden. Jag är övertygad om att politikerna gör ett misstag när de av rädsla undanhåller detta för svenska folket, som säkert mycket väl förstår vilka svårigheter vi står inför. Vi kan bara konstatera vad som framkommit i de anföranden som hållits här i dag. Först har man talat om nödvändigheten av att uppnå en balans i handelsutbytet, och ögonblicket efter har man — även om man inte direkt har använt ordet förstärkning — räknat upp område efter område där man anser att vi måste satsa mer pengar. Men hur skall vi kunna åstadkomma balans, om vi driver en sådan politik? Jag tror dock att förutsättningarna för vårt land är goda. Kan vi öka produktionen, vilket är det grundläggande, så kan vi förbättra den svenska ekonomin. Därigenom skulle vi kunna genomföra förbättringar på vissa områden. Men vi skall inte vänta oss någon behaglig och problemfri tid framöver. Det gäller för alla partier, även de tre partier som nu är i regeringsställning. Vi får nu verkligen driva en stram politik för att vi skall kunna lösa problemen med vårt lands ekonomi. Jag skulle också vilja säga några ord om det som så ofta diskuteras och som hänger samman med de frågor som behandlas i dag, nämligen erbjudandet om skattesänkningar. Tror man verkligen att det är möjligt att sänka skatterna? För några tiotal år sedan tillämpade vi i riksdagen den metoden att vi debatterade länge och väl — riksdagen slutade då den 1 juli, och vi hade ingen höstriksdag — tills alla beslut om utgifterna var fattade. Som sista punkt i det sammanhanget tog man itu med frågan om uttagningsprocenten. Då hade man överblick över storleken av de utgifter man beslutat om. En 100-procentig uttagning motsvarade då de gällande skatteskalorna, och diskussionen gällde sedan om man exempelvis skulle bli tvungen att höja skalorna med 10 96 för att täcka de utgifter som beslutats. Den här beskrivningen visar enligt min mening att statsskatterna egentligen bestäms nu, när vi börjar diskutera alla utgifter för staten. Det hela är ju beroende av hur mycket vi skall satsa och var vi skall lägga pengarna. När vi fattat beslut om alla de insatser man diskuterat här, då måste vi ju betala utgifterna för dem. Man kan visserligen flytta på skatteuttaget mellan olika grupper. Man kan bestämma att en viss grupp skall få det litet bättre, men man måste ju ta fram pengarna från en annan grupp. Skattepolitiken skall självfallet föras på ett sådant sätt att man uppnår största möjliga rättvisa, men ingen kan åstadkomma någon väsentlig sänkning av skatterna med de ramar som nu är fastlagda. Då är det bättre att säga sanningen: Vi vill flytta om skatterna litet. Nu skall vi sänka för er. men vi måste öka skatten för andra grupper, för annars går det inte ihop. Man borde se på skattepolitiken på det här sättet, och inte erbjuda förmåner i form av skattelättnad för en och annan grupp. utan att tala om varifrån man skall ta pengarna till detta. Det var några av de problem som vi har framför oss. Jag vill återkomma till frågan om utlandsupplåningen och säga att den är en konsekvens av den situation som råder i dag med ett budgetunderskott på 55 miljarder. De pengar som upplånats kommer givetvis att på olika sätt strömma ut i landet, och resultatet blir att folk kommer att köpa och att de kommer att spara. Vi vill naturligtvis ha ett så stort sparande som möjligt, men å andra sidan får vi också räkna med att det blir en ökad konsumtion, och den kommer att utgöras av importerade varor i många fall. Därmed försämras vår handelsbalans. Slutresultatet blir ju ändå att vi måste låna upp de belopp som kommer att saknas. Sedan kan man diskutera på vilket sätt man skall låna upp dem. Olof Palme sade i dag att vi år 1976 inte hade någon utlandsupplåning. Jag vet inte vad han menade med ordet vi, men det var. som jag sade tidigare. ett faktum att vi redan då hade lånat 20-25 miljarder. Om det är staten som lånar — också Paul Jansson var inne på tanken att pengarna skulle lånas genom statens försorg — blir det inte någon större skillnad. Om staten ser till att dessa pengar går ut till de områden där de behövs. blir det inte någon större skillnad mot om företagen s va lånar — totalt för hela landet blir ju upplåningen ändå lika stor. Detta har diskuterats mycket, och det finns faktiskt en kommitté som undersöker på vilken väg man skall genomföra utlandsupplåningen. Det kan vara lika gott att ta den ena vägen som den andra. eftersom man inte är riktigt på det klara med vilken väg som är den bästa. Socialdemokraterna har undskyllt sig med att staten inte hade lånat upp pengarna 1976. Nej. men landet i sin. helhet hade ju lånat upp de 20-25 miljarder som jag nämnde. Jag har med detta starkt betonat att vi är nödsakade att nå fram till balans i vårt lands ekonomi. Det kommer att fordra uppoffringar på många häll. Vi kommer att få känna av det allesammans. Jag tror inte på några skattesänkningar, utan jag tror att vi måste driva en stramare politik. Och framför allt: när vi gör detta bör politikerna inte vara så rädda för att tala om för svenska folket att det kommer att behövas. Vi har levt över våra tillgångar, och det får vi känna av i fortsättningen. Det blir därför en strävan söka åstadkomma balans i för oss alla. om vi vill vara ärliga politiker, att fö svensk ekonomi.

Herr talman! Det jag talade om var den statliga utlandsupplåningen. Om Torsten Bengtson läser i handlingarna skall han finna att vi 1976 hade en statlig utlandsskuld på drygt 300 milj.kr. De pengarna hade använts till investeringar, bl.a. i svenska Vattenfall, för att bygga ut vattenkraften. Det var pengar som hade lånats upp av staten för att av staten användas som investeringar. Detta var den enda statliga utlandsskuld som fanns 1976. Den statliga utlandsskulden har nu ökat till över 20 miljarder under de här åren. Jag har inte avgett något värdeomdöme om devalveringarna eller, som Torsten Bengtson brukar vilja göra gällande att jag har sagt, hävdat att de var felaktiga. Jag har varken sagt att de var riktiga eller att de var felaktiga, utan jag har bara konstaterat att man genom devalveringarna gjorde kursförluster i de kommuner som hade lånat utomlands och i de företag som hade lånat utomlands. Och när vi hade utlandsskulden på 20 miljarder 1976, som Torsten Bengtson nämnde om, var det ju riktigt så till vida att det var företagen som hade fått tillstånd att låna utomlands — staten hade då endast skulden på de ca 3 milj.kr. Det är bara den skillnaden att den socialdemokratiska regeringen lyckades få företagen att låna utomlands. Det lyckades ju inte den borgerliga regeringen åstadkomma, och det var därför som jag hänvisade till uttalandet i kreditmarknadspropositionen att staten skall ta rimlig andel av utlandsupplåningen. Då ställde jag frågan: Vad är en rimlig andel av utlandsupplåningen? Ja, denna rimliga andel är just nu 100 96. Det är bara ett konstaterande, och Torsten Bengtson kan eftersom han tillhör bankofullmäktige själv få bekräftat att det förhåller sig så. Staten får då ensam stå för all utlandsupplåning. Jag hävdar att det är avgifter som vi skulle ha betalat, eftersom staten ikläder sig dessa skulder, men som vi hänskjuter till kommande generationer, till våra barn och barnbarn, att amortera av och betala räntor på. Det är ett faktum. Jag har gjort detta konstaterande, och jag föreställer mig att också Torsten Bengtson känner till att förhållandet är detta. Då säger Torsten Bengtson att det är klart att vi måste rätta till vår ekonomi. Jag vill bara fråga: När skall ni börja att sanera ekonomin? Eller skall vi fortsätta att låna på det här sättet?

Herr talman! När vi kommit i en sådan ekonomisk situation att vi har ett underskott, att valutareserven kommer att rinna ut om vi inte vidtar några åtgärder, då måste landet som helhet låna på utlandsmarknaden. Om man gör det genom privata företag eller genom staten får det ungefär samma resultat, för man är i vilket fall som helst nödsakad att låna. Paul Jansson talade om situationen för dagen men nämnde inte de stora utlandslån som tidigare har upptagits av företagen. Det är en mycket stor summa som upplånats genom företagen, och det är också en stor summa som upplånats genom staten. Det har emellertid inte den betydelse som Paul Jansson vill göra gällande om det är staten som lånar eller företagen som lånar. De lånebehov som finns måste ju ändå tillgodoses. Sedan var det glädjande att socialdemokraterna när det gäller devalveringen tydligen har gett upp och inte längre påstår att den var felaktig. Paul Jansson var försiktig nog att säga att han inte vill bedöma den. Han sade inte att den var felaktig. Det är ju en god sak om socialdemokraterna har kommit till insikt om att det var nödvändigt att devalvera den svenska kronan, om vi skulle kunna hävda oss på utlandsmarknaden. Staten lånar just nu. Det kan vi göra. Det möter inga större svårigheter att ta upp de lånen, och vi måste göra det. Jag skulle kunna fråga Paul Jansson hur han egentligen menar att vi skall göra. Menar han att vi inte skall gå ut och låna på utlandsmarknaden? Vad har Paul Jansson för mening om valutareserven? Hur stor skall den egentligen vara? Vi kunde ju låta bli att låna, så fick Paul Jansson se hur utvecklingen skulle gestalta sig. Det är helt enkelt en omöjlig väg som Paul Jansson nu litet suddigt antyder. Den politik som har förts från regeringens sida är riktig. Sedan frågade Paul Jansson hur man skall sanera ekonomin. Ja, jag har här ärligen sagt att det måste föras en ganska hård åtstramningspolitik. Det är min rekommendation både till socialdemokraterna och till regeringspartierna. Det blir nödvändigt, och det kommer svenska folket att förstå.
Herr talman! Jag är förvånad över att Torsten Bengtson inte hyser någon oro inför den här utvecklingen — att vi skjuter så mycket av våra kostnader framför oss. Det är ju egentligen ingenting annat än obetalda skatter som vi nu lånar upp utomlands och lämnar över till kommande generationer att betala. Å Jag menar att man väl ändå bör ha någon fundering om hur man skall komma ur den här situationen. Då frågar Torsten Bengtson mig: Vad skall vi göra i stället? Skall vi inte låna alls? Jo, jag skulle kunna acceptera utlandslånen, om de användes till investeringar, till byggande för framtiden för att skapa jobb i det här landet. Vad som oroar mig är — och det har jag försökt säga till Torsten Bengtson — att man nu lånar till konsumtion. Man lånar till att bl.a. täcka det stora budgetunderskottet. Detta är oroande, och det måste man någon gång komma till insikt om. Man talar ju om att man inte kan hålla på att låna hur länge som helst. Jag har frågat Torsten Bengtson: När tycker Torsten Bengtson att det är lämpligt att sluta låna utomlands? När tycker Torsten Bengtson att det är lämpligt att föra en annan ekonomisk politik, som gör det möjligt att minska den statliga utlandsupplåningen? Dessa frågor har jag inte fått något svar på. Det är detta lånande till konsumtion som är det stora bekymret för framtiden och som jag hoppades att också Torsten Bengtson, som ju är ledamot av bankofullmäktige, skulle känna oro över. Det är jag besviken över att han inte gör.
Herr talman! De 55 miljarderna i budgetunderskott ger anledning till mycket stor oro, och det är detta som i hög grad förorsakar utlandsupplåningen. Men här har ju inte socialdemokraterna något alternativ. Ni har ju samma summa och har också rekommenderat lika mycket för konsumtion. Det ingår helt visst konsumtion i summan, och därför har ni precis lika stor skuld. Jag tror inte att Paul Jansson har satt sig in i sammanhanget riktigt, för när man befinner sig i den situationen att man måste ta av valutareserven eller försöka att låna, måste man beakta att vare sig pengarna går till konsumtion eller investering blir man tvungen att låna. Annars är jag helt enig med Paul Jansson. Mitt anförande gick ut på att vi bör föra en stramare politik. Men socialdemokraterna har ju, som sagt, inget alternativ. I början försökte ni med rätt perifera anslagsförändringar, men nu har ni inget alternativ alls. Och en opposition som inte har något alternativ att föreslå kan man inte ta så allvarligt.